Fru talman! Det gäller att hushålla med sekunderna. Apropå detta att det är viktigt att de anställda får en möjlighet att påverka utvecklingen i företaget, får vara med och ta ansvar, vill jag påminna statsministern om vad jag sade i mitt första anförande. För vår del anser vi det självklart att de anställda får en möjlighet att vara med i styrelsen, att de skall kunna delta i revisionen, att detta med att leda och fördela arbetet skall ske i samråd mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vi anser det viktigt att de anställda får en möjlighet att påverka arbetsplatsens utformning. Apropå citatet från Veckans Affärer vill jag ställa en liten motfråga: Känner inte statsministern också att det är politikernas självklara uppgift att se till att det råder balans i samhällsekonomin? Känner inte statsministern litet av att det inte är lika självklart att vi lyckas med det, hur vi än bemödar oss? Ingen skall i varje fall vänta sig någon ofelbarhetsdeklaration från min sida. Sedan tillbaka till diskussionen om förslagen från i höstas och oppositionens uppträdande. Jag har all respekt i världen för att statsministern, övriga regeringsledamöter och socialdemokrater har och för till torgs en annan uppfattning om hur problemen skall angripas. Det är bara mänskligt att man kan se olika på sådana saker. Vad det borde gälla är att vi i diskussionen försöker övertyga varandra om vad som är det rätta. Men jag reagerar mot att statsministern tillvitar mig orena motiv. Vi har ingen förutsättning att i så här viktiga frågor hitta samförståndslösningar om sådana anklagelser ligger i botten. Statsministern säger att det var partipolitiskt motiverade åtgärder som jag hade varit med om att föreslå och att jag lugnt och tryggt kunde göra det eftersom jag visste att de aldrig skulle realiseras. Det är att tillvita mig orena motiv. Det är att tillvita mig att jag föreslår åtgärder som jag i grund och botten inte tror på och att jag skulle våga göra det därför att jag kallt räknar med att de inte blir genomförda. Vi har ingen möjlighet att hitta lösningar om vilka vi kan nå stor enighet om vi argumenterar från den utgångspunkten. Sedan till sakfrågan: Varför återkommer vi inte med förslagen nu? Får jag då påminna om att på höstriksdagens första dag väckte oppositionspartierna motioner med förslag till åtgärder; vi krävde snabb behandling för att åtgärderna skulle kunna vidtas så tidigt som möjligt, eftersom det tar litet tid innan sådana åtgärder verkar. Men på grund av att regeringen inte var färdig med sina förslag lika kvickt som oppositionen utan behövde ytterligare tid på sig kom behandlingen i riksdagen att uppskjutas till den 8 december. Då var från den synpunkt jag företräder tid redan försutten. Åtgärderna skulle då ha kunnat träda i kraft i stort sett vid årsskiftet. Vi har därför tvingats dra konsekvenserna av den verklighet som råder. Om vi nu föreslog samma åtgärder skulle dessa kunna sättas in tidigast den 1 mars, och då har vi under alla förhållanden att vänta säsonguppgången. Jag står kvar vid min övertygelse att det skulle ha varit fördelaktigt om dessa åtgärder hade vidtagits; i varje fall skulle de inte ha varit prisdrivande under vintern, Det är orimligt att säga att en sänkning av momsen och ett borttagande av arbetsgivaravgiften skulle ha varit prisdrivande nu. Man hade haft ett finanspolitiskt utrymme ledigt under det skattetak som nu gäller när konjunkturen vänder, och det hade i varje fall funnits anledning att tro att man bättre än nu hade lyckats trygga sysselsättningen i företagen. Sedan har vi det där om regionalpolitiken, och då kommer statsministern över på att regeringen gör ingenting för att påskynda koncentrationen, men däremot skulle t.ex. föreningsrörelsen göra det. Ja, skyll oss för vad som helst, men inte drev vi på i fråga om bankfusionen, som ju är en koncentrationsåtgärd. Får jag också säga att i våra deklarationer i det här avseendet finns det inget undantag för föreningsrörelsen; det är fullt klart. Jag tycker emellertid att föreningsrörelsen är ett dåligt valt exempel. Får jag påminna statsministern om att föreningsrörelsen har totalt sett ca 52 000 anställda. Mindre än 2 000 av dem finns i Stockholm. Det är en rätt bra spridning. För övrigt har det ju gällt att man har flyttat matfabrikerna — jag höll på att säga ”dit regeringen har flyttat människorna”, men det är litet karikerat — dit människorna har flyttat; det ligger i sakens natur. Och så det här med att mejerierna har lagts ner. Ja, med den jakt som det har varit på kor här i landet tycker jag det är ett under att vi har så pass många mejerier kvar som vi har. Begär vad man vill av föreningsrörelsens folk, men inte att de skall stå och driva mejerierna om det inte kommer in någon mjölk till dem! Det är inte svårare än så. Till sist vill jag säga: Visst skall pojken och flickan i det här fallet soulageras! Och inte är det väl småpengar? Det är ju 10 000 kronor per anställd som är genomsnittstalet. Men det gällde för jordbrukskassan och alla de andra i det här området att om man hade att väga in detta i den ekonomiska kalkylen, så skulle rimligen benägenheten att flytta till ett annat område öka.
Fru talman! Det är väl ingen som efter herr Fälldins inlägg kan vara oviss om hur statsministern försöker att slingra sig från ansvaret för att han och riksdagsmajoriteten sade nej till oppositionens krav på åtgärder mot arbetslösheten så sent som den 8 december i fjol. Den här låtsasleken — att vi rent formellt skulle vara skyldiga att upprepa krav som vi syftade till att få igenom i riksdagen före den 1 november och som, om vi upprepade dem nu, med er förhalningstaktik sannolikt inte skulle kunna komma till beslut förrän framme i mars eller april — kan inte gå hem. Alla andra begriper att här är det fråga om att komma i tid i kampen mot en ogynnsam konjunktur, men herr Palme låtsas som om han inte kunde förstå det. Sedan försöker statsministern att hävda att vi inte skulle visa upp räkningen för de förslag till förbättringar i samhället som vi kommer med. Jo, vi visar upp räkningen för vart och ett av de förslag till utgifter som vi har lagt fram under motionsperioden i januari. Vi har gjort sammanställningar av vad våra förslag tillsammans kostar. Detta är på kort sikt. På längre sikt är det dyraste förslag som vi har fört fram kravet på en indexreglering av skatteskalor och avdrag. Men observera att det förslaget syftar till att hindra en fortsatt godtycklig skattehöjning! När statsministern säger att indexreglerade skatter skulle gynna i första hand de höga inkomsttagarna tycker jag att statsministern skulle försöka förklara det för TCO, Tjänstemännens centralorganisation, som begär som en första åtgärd för år 1972 en indexreglering av den statliga skatteskalan. Den största ökningen av marginalskatten inträffar ju just för människor som har 2500 kronor i månaden. Är det dem som herr Palme kallar höginkomsttagare? Nej, här får nog statsministern försöka att tänka om; annars riskerar statsministern att göra sig helt omöjlig i tjänstemannakretsar. Vidare vill statsministern hävda att när de tre oppositionspartiernas ledningar träffas skulle inga kvinnor kunna få vara närvarande, och han försöker inför kammaren ställa ut fru andre vice talmannen, som för ögonblicket inte får yttra sig. Jag kan lugna herr Palme. När de tre oppositionspartiernas ledningar träffats vid olika tillfällen så har riksdagsman Cecilia Nettelbrandt i sin egenskap av förste vice ordförande i folkpartiet varit närvarande. Men det viktiga är naturligtvis inte frågan om det skulle existera någon sådan där etikettsdiskriminering, utan det viktiga är vad debatten kan ge i sak när det gäller partiernas syn på kvinnornas ställning i samhället. Statsministern hävdar att den ökade friheten för kvinnorna i arbetslivet skulle vara enbart regeringspartiets förtjänst. Nej, så är det verkligen inte. Hur länge fick vi inte driva kravet om den individuella beskattningen för att underlätta för kvinnor att gå ut på arbetsmarknaden, innan finansministern till sist accepterade detta, ganska motvilligt. Fortfarande är det ju många hinder kvar — av rent ekonomisk karaktär — för gifta kvinnors förvärvsarbete. Bostadsbidragens konstruktion medför i praktiken att de främst kan utnyttjas av familjer där kvinnan arbetar i hemmet. Går hon ut på arbetsmarknaden så faller de ofta bort på grund av familjens inkomstökning. Till det kommer vårdkostnader och den vanliga skatten. För många blir det då mycket litet kvar. Detta är viktigt, men det finns också andra, icke ekonomiska hinder för kvinnans frigörelse som partierna borde kunna enas om att undanröja i stället för att, som statsministern gör, misstänkliggöra andra. Dit hör bristen på arbete och daghem. Och de många kvinnor, som lyckas komma över de svårigheterna, som har en yrkesroll och som vill utveckla den och samtidigt klara av sin familj, får i praktiken ett mycket påfrestande dubbelarbete. Jag tycker att vi skall erkänna detta och försöka att även vid sidan av det rent politiska arbetet ändra på den här situationen så att det inte fortsättningsvis blir så att den enda som skall bära den här dubbelrollen är kvinnan. Detta är väsentligare, herr statsministern, än låtsasleken om vilka som får vara närvarande när de politiska partiernas ledningar träffas. Så några ord om rättsskyddet. Statsministern svarade på en del av min fråga till regeringen — det gällde ämbetsmannaansvarskommittén — och det var ett bra svar.

Anser regeringen att den i det läget bör dra några slutsatser som innebär att den själv tar konsekvenserna av denna förändrade praxis och meddelar ämbetsverket sin uppfattning? Det är det som riksdagen behöver veta för att i sin tur kunna dra slutsatser. Olof Palme är inte bara statsminister utan även ordförande i det socialdemokratiska partiet och därmed huvudansvarig i denna del för socialdemokratin i riksdagen. Det svaret återstår alltså. I fråga om EEC kan jag bara konstatera: Vi har inte ändrat ståndpunkt sedan den senaste debatten i december. Det herr Palme klandrade mig för var att jag ville ha besked om regeringen står fast vid sitt långsiktiga mål om nära, omfattande och varaktiga förbindelser. Det hade väl inte varit så svårt att svara på den frågan.

Fru talman! Först några ord om EEC. Herr Palme jämför Sverige med Schweiz och Finland. Schweiz är som bekant inte med i FN därför att Schweiz inte anser att det går att förena med sin neutralitet. Skall man dra den konsekvensen av herr Palmes anförande att även vi skall gå ur FN? Sådana jämförelser skall man nog akta sig för att dra. När det gällde kritiken mot mitt anförande har uppenbarligen herr Palme inte lyssnat — och där han lyssnat har han roat sig med att förvanska vad jag har sagt. Förhållandet är ju följande, herr statsminister. Statsministern har själv tidigare hävdat att det fanns möjlighet för Sverige att vinna medlemskap med bibehållen neutralitet och att den frågan skulle klarläggas vid förhandlingar. Vi har kvar den uppfattning som regeringen hade den 17 mars men som regeringen inte hade den 18 mars. Varför ändrade sig regeringen? Vi kan ju spekulera om orsakerna till det. I Värmland sade herr Palme: ”Att regeringen hoppat av från tanken på medlemskap skedde mest på rekommendation, bl.a. av italienaren Malfatti, och när det gäller associering — — — är det likadant. Nu har vi rekommenderats ett avtal på frihandelns grund. På den vägen är det.” Herr Palme kan naturligtvis vara felciterad, men om det här är riktigt, inte tyder det på en oberoende och självständig politik. Krister Wickman — förlåt, herr utrikesministern — sade i intervjun i Svenska Dagbladet i söndags: ”När regeringen uteslöt medlemskapsalternativet skedde detta sedan den ”på egen hand”, d.v.s. genom sin egen analys, blivit bergfast övertygad om att EEC skulle säga nej.” Men om EEC hade sagt ja? Vilka slutsatser skulle man då ha dragit? Här står alltså tro mot tro — tro från herr Krister Wickmans sida att man skulle i EEC möta ett nej till förbehåll, tro från min sida att man skulle kunna få förbehåll. Pessimism mot optimism alltså. Den som är optimist skulle alltså ifrågasätta svensk neutralitetspolitik men inte pessimisten. Någon logik kan man väl i alla fall kräva av herrarna på regeringsbänken, tycker jag. Det är ett ringa anspråk. Sedan förstår jag inte det här malandet — herr Palme har själv en gång i tiden använt ordet harpandet — då det gäller vår konjunkturpolitik i höstas. Vi på oppositionens sida — jag höll på att säga regeringens, men jag skall inte föregripa utvecklingen — drev hårt under hela eftersommaren och hösten kravet på att konjunkturen skulle stimuleras och att kostnaderna skulle bringas ner för att förebygga en fortsatt utveckling av arbetslösheten. Det första tillfälle vi hade att konkretisera detta var på höstriksdagens första dag, och vi begärde att de åtgärder som vi föreslog skulle sättas i kraft den 1 november. Socialdemokraterna förhalade ärendet i riksdagen, som vi alla vet, och riksdagens nej kom först i december. Vårt förslag gällde åtgärder under innevarande budgetår, som skulle kunna omprövas i maj för den händelse konjunkturerna svängde. Att nu komma med ett krav av liknande natur, som skulle kunna förverkligas någon gång i april tidigast eller i maj, går helt enkelt inte. Nu räknar vi ju alla med att konjunkturerna skall svänga, och då är det för sent att lägga fram ett sådant här stimulansförslag. Det finns ingen politisk taktik bakom detta, utan det är fråga om sakliga förslag för att lösa arbetslöshetens problem. Och skulle det bli på det sättet — vilket jag verkligen inte hoppas — att alla våra konjunkturbedömningar sviks och vi får det utomordentligt besvärligt även i höst, så finns det anledning att på nytt ta upp en ny diskussion om att stimulera ekonomin och att pressa ner kostnaderna, ty då har vi råd att ta ett budgetunderskott som är större än det vi har i dag — för att få folk i jobb, för att få hjulen att rotera. Sedan det här ideologiska resonemanget! Jag vidhåller, herr statsminister, att den enskildes beslutsutrymme — det var detta det gällde — successivt har begränsats. Och jag tror det är svårt för herr Palme att visa på något enda område där beslutsutrymmet — alltså den enskildes egen möjlighet att besluta och råda över sin egen ekonomi och sin egen framtid — har vidgats. Vi har här alltså som ett motiv vädjan till den enskilda människans rörelsefrihet, ansvarstagande, initiativ och arbetslust. Det är ett motiv att ge den enskilde möjlighet att självförverkligas. Men det finns ett annat motiv, som är väl så viktigt. Det är att skapa möjligheter för oss att lösa alla de sociala problem som fortfarande finns kvar i det här samhället. Vi får inte resurser och möjligheter att lösa de problemen om vi inte kan arbeta ihop pengar därtill. Här finns alltså icke någon motsägelse — det är två sidor av samma sak. Hur hade vi kunnat driva reformpolitiken under 1950-talet, för att ta ett exempel — den som vi ju var överens om då det gällde målet, medan uppfattningarna om metoderna ibland som sagt varierat — om vi inte hade haft den välståndsutveckling som det svenska näringslivet och de svenska arbetstagarna jobbade ihop under den tiden? Vi klarade det, men sedan har det gått nedåt. 1950 tog den offentliga sektorn 45 procent av bruttonationalproduktens ökning — i slutet av 1960-talet 76 procent. Sedan 1950 har den enskilda konsumtionen hela tiden ökat långsammare än bruttonationalprodukten. Det är detta som oroar för framtiden, eftersom vi fortfarande har många problem olösta. Det är detta som leder till kraven på nya prioriteringar, nya avvägningar, att på område efter område undersöka vad man kan göra för att föra över uppgifter från det offentliga till det enskilda, för att skapa större rörelsefrihet, för att skapa ökat utrymme för de behov som finns kvar i samhället.

Fru talman! Om kampen mot arbetslösheten var motivet när de borgerliga partierna lade fram sitt krav — och slogs för det — att sänka mervärdeskatten, så vill jag erinra om att arbetslösheten är lika stor nu som den var i oktober och december förra året. Det är sålunda alldeles klart att om de borgerliga partierna står kvar vid sitt krav om en sådan sänkning av mervärdeskatten, så hade de lagt fram förslag om det till denna riksdag. Att lita till en nyckfull konjunktur och en eventuell konjunkturuppgång, som man inte vet någonting om, är ju ansvarslöst när det gäller kampen mot arbetslösheten. Herr Palme sade att de förslag som vi ställt till årets riksdag var orealistiska och omöjliga att genomföra. Han påstod att det var omöjligt att ta bort mervärdeskatten på mat därför att det skulle innebära en ökning av statens upplåning med 3 miljarder kronor. Den uppgiften är felaktig. Men innan jag påvisar det, vill jag säga några allmänna ord om hur ett oppositionsparti, alltså ett parti som inte sitter vid regeringsmakten, bör och måste agera här i riksdagen. Ett oppositionsparti kan inte begränsa sig till att flytta på en enda liten bit i regeringens budget. Då har man ingenting kvar när förslaget voterats ned i riksdagen. Då kommer man i samma betryckta läge som herr Helén, som vill ändra på en promille i statens budget. I stället måste ett oppositionsparti anvisa huvudlinjer för hur det vill förändra politiken. Det är ju det krav som väljarna och allmänheten ställer på ett parti som inte sitter vid regeringsmakten. Det skall partiet göra också i riksdagen. Men det är givet att det samtidigt måste ställas krav på sammanhang och en viss realism i förslagen, i den meningen att de skall vara möjliga att genomföra under vissa betingelser. Vi anser också att de föreslag vi ställt uppfyller dessa krav. Herr Palme — eller vem det nu är som räknat — har räknat slarvigt. Det har blivit fel. De förslag vi ställt om minskningar av vissa utgifter och ökning av andra, om ökning av vissa skatter och minskning av andra, förutsätter — och det sade jag också i mitt första anförande — att man företar en viss ökning av upplåningen jämfört med vad finansministern har föreslagit. Men den ökning av upplåningen man får fram vid ett allvarligt studium av våra förslag begränsar sig till ungefär en halv miljard kronor. Det ligger alltså väl inom vad som brukar räknas fel i statsbudgeten varje år. Det avgörande här är emellertid vilken inställning regeringen har till dessa politiska krav. Anser herr Palme att man bör försöka ta bort mervärdeskatten på mat, om det går, eller vill regeringen till varje pris ha den kvar? Anser herr Palme att man bör sträva efter att skärpa beskattningen av de stora förmögenheterna och att man kan och bör begränsa avdragsrätten för skuldräntor? Det är konkreta frågor som kräver konkreta svar, och det är faktiskt inte bara jag som ställer de frågorna. De ställs i dag också i herr Palmes eget parti. Vilket val gör regeringen mellan de olika möjligheter som föreligger och vad föredrar man? Vill man ha kvar moms på maten, eller vill man ha en högre skatt på kapital? Vill man ha en sänkning av pensionsåldern, eller vill man fortsätta att ha dessa höga militärutgifter? Vill man gå med på en något större upplåning, eller vill man ha fortsatt hög arbetslöshet? Det är de reala politiska frågor vi ställt, men vi har inte i dag fått något svar från regeringen i de anföranden som statsministern har hållit. Fru talman! Låt mig också använda någon tid till att säga ytterligare några ord om EEC-frågan. Regeringen säger i sin deklaration klart ifrån att ett medlemskap är otänkbart för Sveriges del. Men varför säger regeringen inte lika klart ifrån att även en associering är otänkbar? Regeringen har fört fram kravet på en tullunion. Men vi vet att såväl EEC-kommissionen som EEC:s ministerråd har sagt nej till en tullunion i den förhandlingsgrundval som har antagits. Också på den punkten vore det bättre att regeringen sade rent ut att en tullunion inte är tänkbar. Vad som återstår är ett frihandelsavtal. Vår åsikt är att det bör begränsas till de rena handelsfrågorna. Men regeringen går, såväl i det dokument den lämnade in till EEC den 6 september som i de deklarationer som gjordes i EEC-debatten här i riksdagen, avsevärt längre än så. I dokumentet av den 6 september förklarar man sig beredd att samordna sin handelspolitik mot tredje land med EEC:s. Man vill utsträcka kommissionens befogenheter på monopolområdet till Sverige och är beredd att låta domstolens rättspraxis slå igenom i Sverige. Man vill ha en viss samordning av den ekonomiska politiken, man vill delta i EEC-staternas samarbete när det gäller industripolitik och en rad andra sådana frågor. Men det är ju detta som saken gäller och som det finns en växande opinion mot, även inom statsministerns eget parti; man vänder sig mot ett avtal som kan utvecklas och binda Sverige allt fastare vid EEC. Det är det man måste förhindra.

Fru talman! Herr Fälldin kände sig oroad över att jag inte trodde han hade rena motiv. Jodå, han hade säkert mycket rena motiv — både när han framlade sitt förslag den 14 oktober och när han kom med ett helt annat förslag den 3 november, som kostade ett par miljarder mer och som han höll fast vid den 8 december. Och han har säkert ytterst rena motiv för att hoppa av alltihop nu. Men ett av de motiven var — det stod i varenda tidning — att de borgerliga partierna måste göra något slags samlad manifestation på hösten. Det är ju ett motiv det. Det behöver inte vara orent även om man kan diskutera från saklig synpunkt. Även herrar Helén och Bohman använder mycket upprörda ord om detta. Jag behöver inte vara lika upprörd. Jag konstaterar att den linje som ni företrädde här den 8 december och som innebar en påspädning med ytterligare 4 miljarder har ni en månad senare hoppat av, och det var klokt av er att göra det. Jag konstaterar att ni inte redovisar någon konjunkturbedömning — den skall ni återkomma till när konjunkturen blir säkrare att bedöma. Det betyder i och för sig att ni inte har någon alternativ ekonomisk politik, men det kan å andra sidan vara klokt; ni stöder den som vi nu har redovisat, och sedan får vi se hur läget utvecklar sig. Så till vad herr Fälldin sade om mejerierna. Nu var det plötsligt jakten på kor som var förklaringen till att man lade ner några hundra mejerier. Jag är ingen mejerispecialist, men jag har låtit mig berättas att en av förklaringarna är att man från mejeriernas sida inte längre åker ut och hämtar mjölken på alla gårdar. Om de inte hade koncentrerat sig så oerhört kanske de hade haft bättre möjligheter att hämta mjölken hos bönderna och få den benyttjad. Parentetiskt vill jag säga att det är litet farligt att driva det här regionalpolitiska och koncentrationsfientliga resonemanget för långt. När man i sina egna organisationer står inför problemet är det inte så lättlöst, utan då trampar man ofta själva lugnt och stilla koncentrationens väg. Insikten härom skulle kanske kunna dämpa en del av de utfall som görs ute i bygderna, från centerns sida, mot den s.k. koncentrationen. Det här med humor är svårt, herr Helén. Jag sade helt enkelt att det var en festlig knorr att de tre borgerliga partierna, när de skulle samlas, skulle utvälja en exklusiv herrklubb med strikta restriktioner för kvinnor. Då fick vi en lång och djupt allvarsam förklaring av herr Helén att Cecilia Nettelbrandt vanligtvis visst får vara med när de tre borgerliga partierna träffas — och det gläder mig att höra. Men jag undrar om herr Helén tjänar på att ta denna fråga så otroligt allvarligt. Jag har i och för sig ingenting emot det som herr Helén säger när det gäller kvinnornas frigörelse. Jag konstaterar bara att jag får ständiga rapporter om att det är just ute i de borgerligt styrda kommunerna som man på många håll går hårdast fram mot daghemsutbyggnaden, att det är där man har den snävaste inställningen till detta dubbelarbetets problem som gör daghemsutbyggnaden så viktig. Bjud då in de folkpartistiska kommunalmännen till Stora sällskapet — de är väl karlar nästan allihop — och försök förklara för dem hur viktigt det är med denna daghemsutbyggnad; på det sättet kan denna gamla fina klubb fylla en funktion. Jag är relativt besviken på herr Bohman. Det han sade om Schweiz är så uppenbart orimligt att jag bortser från det. Sedan försökte han misstänkliggöra våra motiv i EEC-politiken genom citat som var felaktiga. Det är på det sättet att vi har studerat vad EEC-medlemskapet innebär för förpliktelser för medlemmarna, och vi har i ingående samtal med människor i EEC — personer som jag i en del fall känner sedan decennier — resonerat om vad medlemskapets förpliktelser innebär. Efter dessa resonemang och studier av texterna har det stått fullständigt klart för oss att vi inte kan bli medlemmar i EEC. Vi skulle i dag ha suttit i en fullkomligt hopplös förhandlingssituation om vi fullföljt den tanken. När vi kom till klarhet gav vi besked, men herr Bohman förmår inte ge besked på annat sätt än att han skiljer sig ur. I det sammanhanget vill jag säga till herr Helén att vi visst skall utveckla samarbetet; det är därför vi är angelägna om att få en utvecklingsklausul. Det som gjort mig besviken på herr Bohman är att jag i två anföranden har uppmanat honom att ge mig besked. Efter att ha hört honom tala om den förskräckliga frihetsinskränkning som den enskilda människan är utsatt för genom den offentliga sektorns tillväxt har jag bett honom att svara konkret på frågan: Vad är det ni inte skulle ha velat vara med om, som skulle ha kunnat ge avsevärda besparingar? Är det folkpensionerna, försvaret, sjukvården, eller vad är det? — Ge något konkret besked! Som andra fråga ställer jag: Om ni nu talar om det förskräckliga frihetshot som föreligger, var är det då ni vill spara — mer än möjligen på golfbanor och obyggda broar? Kom med konkreta förslag! Ni lovar ju människorna stora skattesänkningar, sänkta marginalskatter och indexreglering av skatteskalorna! Ett mycket konservativt förslag för övrigt. Ni ger löften om att det skall moderata samlingspartiet genomföra. Men då måste ni i all rimlighets namn visa var ni skall spara. Det enda förslag — det förnekar inte herr Bohman — som ni har viftat med är att ta bort folkpensionärernas indextillägg. Det står i klar strid med varje tanke om en folkhemsideologi. Något annat förslag har inte herr Bohman kommit med. Det är ett skatteresonemang som ligger bakom. Det är klart att skatterna är höga i vårt land. Men trots dessa höga skatter har vi i genomsnitt mera kvar att disponera för egen del för privat konsumtion än vi hade förr och mer än människor har i andra länder. Om jag godtar herr Bohmans resonemang att allt det som vi driver gemensamt såsom skolväsendet, sjukvården och liknande egentligen är bortkastat — det är naturligtvis ett felaktigt resonemang men låt oss godta det såsom en tankegång — återstår för genomsnittssvensken för rent privat konsumtion 11 400 kronor, med all reservation för en sådan här statistik. Det är 2500 kronor mer än fransmannen har och 4400 kronor mer än engelsmannen har. Enligt det frihetsbegrepp där ni i centrum sätter de egna pengar som man direkt rår över är alltså svensken friare än andra folk i Europa — 50 procent friare än genomsnittsengelsmannen. Jag tycker att det är en felaktig definition på frihet, men den blir konsekvensen av herr Bohmans hela resonemang, där friheten mäts i frånvaro av skatter och höjden av privat konsumtion. Men det väsentliga är ju att genomsnittssiffror inte ger hela sanningen. Jag skulle tro att det beträffande människor som hör till den kategori som herr Bohman och jag tillhör inte är så stor skillnad mellan Sverige och andra länder. Det sägs att man i en del länder för sådana grupper har mera pengar kvar efter skatt. Men den stora skillnaden är naturligtvis den, relativt sett, att en industriarbetare, en postiljon eller ett sjukvårdsbiträde i Sverige har större konsumtionskraft än motsvarande yrkesgrupper i andra länder. Det gäller också en folkpensionär eller en bonde. Vi har avsevärt jämnare fördelning av vårt produktionsresultat. Jag kan inte komma ifrån att det är där som friheten klämmer för herr Bohman. Är det alltså denna jämnare fördelning av denna världens goda, som vi har, som sticker i ögonen och upplevs såsom ett hot mot friheten? Det finns ingen annan logisk konsekvens av moderaternas egendomliga frihetsresonemang. Den logiken fullföljs i moderata samlingspartiets olika förslag, som ju går ut på att gynna de relativt sett bättre ställda och därmed försvaga situationen för dem som har det svårt. Men när herr Bohman bara viker undan, inte kan ge ett konkret besked och tar till så otroligt hårda och oförsonliga ord i sin allmänna uppläggning, blir det litet besvärligt. Jag tycker att herr Bohman borde våga litet mera, om han skall uttala sig så hårt. Till slut vill jag säga till herr Hermansson att det är lätt att påstå att det inte finns någon pålaga som man inte i princip skulle vilja ta bort, men herr Hermansson har inte kunnat visa att det går att skrapa fram de 4,3 miljarder som skulle behövas för att ta bort livsmedelsmomsen — det är det enkla svaret. Var skulle vi ta de pengarna? Jag vill emellertid säga ett litet ideologiskt ord även till herr Hermansson. Vi har haft två skiljelinjer mellan uppfattningarna bland socialdemokrater och bland kommunister. Den ena gäller inställningen till demokratin. Där har vi i många år stridit. Under senare år har herr Hermansson medgivit att det egentligen är vi som haft rätt hela tiden. Han har avsvurit sig den demokratiska centralismen och proletariatets diktatur, och det tycker jag är bra. Den andra skiljelinjen gäller socialismens ansikte. För kommunisterna har den enda ' tänkbara metoden varit att i ett slag förstatliga all företagsamhet. Men därmed skulle man skapa en stor och okänslig byråkratisk apparat. Det har man genomfört på en del håll, och den har där inte varit särskilt skonsam mot människorna och heller inte varit särskilt effektiv. Socialdemokratin har aldrig sett förstatligandet såsom ett mål i sig, utan det har gällt människornas arbete och trygghet, att skapa möjlighet för människorna att styra sina liv. Socialismen får aldrig bli lika omänsklig som kapitalismen. Ingen elit, vare sig kapitalistisk eller leninistisk, får styra samhället. Vi har då gått olika vägar — planhushållning, social trygghet, demokratisering av arbetslivet osv. Uppseendeväckande ur rent ideologisk synpunkt är att när kommunisterna söker frigöra sig från sitt förflutnas dogmer tar de upp en idétradition som socialdemokratin burit vidare och håller levande: en human, mänsklig socialism. På 1920-talet började man inom vårt parti intensivt syssla med den industriella demokratins problem. På 1930-talet kom tanken om planhushållning, och sedan kom hela den sociala utbyggnaden. Vad sysslade kommunisterna med? Jo, Stalinsystemet. Det bidrog inte precis till att utveckla en mänsklig form av socialism. Nu går vi framåt på två vägar: Vi tillämpar en förstärkt och förbättrad planering — det måste till — och vi aktualiserar med förnyad styrka den industriella demokratins problem. Vi vet att det finns mycket bättre förutsättningar nu än på 1920-talet, därför att samhället är mer utbyggt.

Kommunistpartierna i Europa måste hänga sig fast vid den demokratiska socialismens idéer. Det är i och för sig en positiv utveckling. När man har studerat den kommunistiska debatten litet här och där tycker jag att det är intressant att ta upp och belysa den i det här sammanhanget.

Fru talman! Det är helt klart att jag har rena motiv för att nu inte återuppväcka förslaget från i höstas. Det beror på att ikraftträdandet nu skulle komma så sent att effekten av förslaget vid denna tidpunkt skulle kunna komma att stå i strid mot de strävanden vi har, dvs. att inte vara i otakt när konjunkturen vänder. Det hade varit en helt annan sak, om dessa åtgärder hade fått verka från tidigt i höstas. Det är denna skillnad som statsministern inte vill inse. Det hade varit bra om statsministern hade tillerkänt mig rena motiv vid framläggandet av förslaget i höstas också och inte bara säga att mina motiv är rena i dagens situation. Så några ord om regionalpolitiken. Statsministern uttrycker förvåning över att jag blandar in korna i resonemanget om mejerierna. Efter det att statsministern givit uttryck åt denna förvåning var det relativt onödigt att också poängtera att han inte är någon mejeriexpert. Det finns härvidlag ett samband som är så absolut och ovedersägligt, att jag inte trodde att jag i särskild ordning skulle behöva kommentera det. Eftersom statsministern ådagalagt sin kunskapsgrund så uttryckligt, åtar jag mig inte att klara ut sammanhangen för honom på de få sekunder som är kvar. Här delas ju ut råd åt alla håll, och även jag har ett litet råd. Hur vore det om statsministern åkte ut till ett sammanträde där bönder sitter och brottas med de problem som uppkommer genom att det inom en stor region numera finns så få kor att det inte är möjligt att hålla det antal mejerienheter man hittills har haft? Då kunde statsministern få uppleva den smärta som man känner och engagera sig i de ekonomiska problem som föreligger. Jag har faktiskt inget annat råd till statsministern än att han tar vara på möjligheten att följa diskussionen på detta sätt. Då tror jag inte att statsministern och jag skall behöva tvista om den detaljen i fortsättningen. I stället för att vi nu gräver ned oss i detaljer om den mycket viktiga regionalpolitiken och om regional balans skulle jag vilja be statsministern ge besked på den fråga jag ställde i mitt huvudanförande: Är det en tillfällighet eller är det medvetet att frågan om regional balans inte längre finns med bland målen för den ekonomiska politiken i år som den gjorde i fjol?
Fru talman! Av påringningar jag fått under debatten har jag förstått att en del folkpensionärer blivit oroliga över statsministerns litet slarviga tal om indexregleringen för folkpensionärerna. Denna indexreglering, som innebär att man får en automatisk höjning av folkpensionen för prisstegringar som inträffat, får självfallet inte tas bort. Jag tror att det vore klokt av statsministern att instämma med mig i detta omdöme så att inga missförstånd uppkommer av denna debatt. Statsministern har väldigt roligt nu — ser jag. Då skall jag be att få tala om att jag tyckte att det var mycket roligt första gången statsministern talade om Stora sällskapet — det var inte lika roligt nästa gång. Men jag uppskattade verkligen roligheten första gången. Statsministern säger att oppositionen inte längre skulle stå kvar vid sina krav på åtgärder mot arbetslösheten. Detta visar att han över huvud taget inte lyssnar på oss andra. Vi har icke hoppat av från dessa förslag, utan vi har blivit nedröstade av socialdemokrater och kommunister. Vi har blivit nedröstade av en socialistisk regerings majoritet som leds av mycket besynnerliga konjunkturteorier. Detta är den enkla sanningen, och den kan icke rubbas av något försök från statsministerns sida att komma ur detta. Sedan åberopar statsministern s.k. undersökningar av vad som har skett i de av folkpartiet ledda kommunerna i fråga om exempelvis daghemsvården. Samtliga sådana undersökningar som hittills åberopats från socialdemokratiskt håll har vid kontroll visat sig vara felaktiga. Jag är därför övertygad om att också det påstående som herr Palme nu kommer med är lika felaktigt. Se i stället på hur det verkligen är. Den undersökning som gjorts i Göteborg har visat att under de senaste fyra åren, dvs. under den tid kommunen letts av folkpartiet, har man skaffat fram fyra gånger så många daghemsplatser som under motsvarande tidsrymd med socialdemokraterna. Den här debatten har visat att statsministern med all sin ekvilibristik glömmer bort att se på verkligheten. Det råd jag vill ge statsministern är att gå ut och se på den och rör Er inte bara som ekvilibrist här i talarstolen.

Fru talman! Ja, herr Palme, jämförelsen med Schweiz är uppenbart orimlig. Man frågar sig då varför statsministern gjorde den jämförelsen. Herr Palme är besviken över att jag ”viker undan”, och han säger att jag borde ”våga mer”. Ja, det borde jag göra, men att på tre eller sex minuter försöka reda ut invecklade begrepp är inte lätt. Får jag påminna herr Palme om att vi från moderata samlingspartiets sida under de senaste åren, i syfte att ge den enskilda människan mera frihet, mera ansvar, mer pengar över och för att lägga en grund för en bättre utveckling, har krävt att riksdagen skulle fatta beslut enligt vilka tillväxten av den offentliga sektorn i princip skulle anpassas till vår gemensamma tillgångsökning. Mot bakgrunden av ett sådant beslut hade vi gemensamt kunnat angripa olika sektorer för att nå besparingsresultat. Mitt parti har dessutom varje år — det har för övrigt den borgerliga oppositionen varit överens om — begärt besparingsutredningar och i år dessutom en decentraliseringsutredning för att gemensamt komma fram till de prioriteringar som måste göras, de som blir ofrånkomliga även enligt statsministerns mening, för att citera Veckans Affärer. Socialdemokraterna har hela tiden avvisat sådant, trots att finansministern själv i årets finansplan talat om för svenska folket och kommunerna att de måste dra ned den kommunala expansionen för samhällsekonomins skull och för att de enskilda hushållen skall få mera över för sin konsumtion. Kom med någonting ”konkret”, säger herr Palme, och inte bara med en enstaka bro och golfbanor. På det vill jag svara att vi har besparingsmotioner till årets riksdag som vi har att ta ställning till. Det gäller besparingar på bortåt en miljard kronor. Men dessa motioner får vi diskutera den dag de kommer upp på kammarens bord. Får jag bara peka på ett enda område där man med en annan politik skulle ha kunnat spara massor av pengar och skapat valfrihet för människorna, nämligen bostadsfrågan. Vi har nu en bostadsstyrelse, länsbostadsnämnder och allt annat möjligt som är nödvändiga konsekvenser av den bostadspolitik som socialdemokraterna bedrivit under efterkrigstiden. En annan bostadspolitik hade inte krävt en så stor och dyr byråkrati. Vet herr Palme hur många handlingar som krävs för att få bygga ett eget hem? Det är 134 stycken, vilket väl säger en del om friheten och byråkratin i dagens Sverige. Vi drunknar i papper, vilket naturligtvis är bra för pappersindustrin nu när vi har svårigheter att exportera till EEC-länderna, Men det är inte särskilt produktivt. Vi har kommit med ”stora” skattesänkningsförslag, säger herr Palme, Tyvärr är de inte tillräckligt stora. Det gäller indexreglering, och det är ett förslag om att folkpensionen skall bli skattefri. Det är ett konservativt förslag, säger herr Palme, att ta bort skatten på folkpensionen. I så fall är det ett fint beröm. Vi har också begärt att bostadstillägget skall avtrappas på ett mera förmånligt sätt för pensionärerna, så att de inte drabbas av hårda marginaleffekter. Efter allt som har sagts här vill jag starkt stryka under, att om det är något parti som slår vakt om folkpensionärernas intressen, så är det vårt. Det har varit en röd tråd i vår politik under alla år att den generation som har byggt upp vårt välstånd, den generationens intressen skall vi i första hand slå vakt om och jag tillbakavisar alla anklagelser av motsatt innebörd. Sedan är det fel, herr Palme, att en vanlig inkomsttagare i Sverige får mera pengar Över att röra sig med efter skatt än vad man får i Tyskland, England, Förenta staterna och Norge — Danmark måhända. Och studerar man inkomstökningarnas behandling här i Sverige är våra inkomsttagare väldigt illa ställda. Herr Palme måste ha läst fel eller ha fått felaktiga

Fru talman! Statsministern sade i sitt första anförande att för att värna om folks trygghet och ge dem arbetstillfällen krävs ett aktivt samhälle. Men aktivt på vilket sätt? Jo, därför skulle arbetsmarknadspolitiken stärkas. Men hur? Vad som kännetecknat arbetsmarknadspolitiken hittills är att den mer och mer ägnas åt att plåstra över den utveckling kapitalismen medfört, det vill säga att den alltmera anpassas till storfinansens krav att få arbetskraft flyttad dit storfinansen vill. Statsministern talade om förslag till riktlinjer för regionalpolitiken, men vilka? Blir det samma riktlinjer som gällt hittills så innebär det bara en fortsatt anpassning till storfinans, ökad förtätning och överutnyttjande av storstadsområdena, ökad avfolkning av andra landsdelar. Vidare skall näringspolitiken byggas ut. Hur? Denna politik har hittills medfört ett stärkande av kapitalägarnas intressen. Denna näringspolitik innebär att man med subventioner och direkta gåvor stöder arbetsköparnas näringsliv. Det är ingen näringspolitik som gynnar arbetarklassen. För en tid sedan brukade man placera varandra i burar här i kammaren. Det är glädjande att detta övergivits. Men jag tycker att man med skäl kan säga, att regeringen och den borgerliga s.k. oppositionen hamnat i ett ekorrhjul i stället. Man traskar runt med det kapitalistiska systemet från kris till kris, man understödjer det och lappar över dess följder. Alternativet måste vara en politik som syftar till att tränga tillbaka storfinansens maktställningar. Det måste vara en ny regionalpolitik med styrning av investeringarna. Det måste vara en ny näringspolitik som syftar till att beskära storfinansens makt. Riksdagens befogenheter måste utvidgas, och de måste utnyttjas för en sådan politik. Men krisen kan inte lösas och arbetslösheten inte utrotas så länge det nuvarande ekonomiska systemet består. Kapitalismen försvinner inte bara genom en majoritet här i riksdagen. Den stora omvandlingen kräver aktivt deltagande av folkets majoritet. Herr Palme ville i sitt senaste anförande ta upp en ideologisk debatt. Ideologin torde kräva något mer än tre minuter, men jag vill säga följande: Socialism måste enligt vår mening vara demokratisk för att förtjäna namnet, dvs. folket skall ha bestämmanderätten, inte partier och byråkratier. Men den måste framför allt vara socialism, dvs. de avgörande produktionsmedlen skall ägas av de arbetande. Det skall vara ett samhälle utan storfinans. Vill herr Palme ha det? Den väg det socialdemokratiska partiet nu går i politiken leder i varje fall inte dit.

Fru talman! Först vill jag säga till herr Fälldin att regionalpolitiken självfallet kvarstår som en övergripande målsättning. En balanserad ekonomisk expansion, står det i finansplanen. Dessutom finns det ett utförligt resonemang under inrikesdepartementets huvudtitel om de riktlinjer som vi skall utfärda. Om jag uttryckte förvåning över korna var det endast på grund av det enkla faktum att herr Fälldin påstod att man bedrev jakt på kor, och det tyckte jag lät egendomligt. Herr Fälldin gav en bild av ett antal bönder, som brottas med svårigheter att driva ett mejeri. Jag skall gärna åka dit. Jag kan också ta herr Fälldin med mig på ett möte i Livsmedelsarbetareförbundet, där de diskuterar hur det skall gå för dem som mister jobbet därför att mejeriet läggs ner. Jag tror att det kunde vara ganska nyttigt, för centern har alltför enkla paroller om decentralisering och koncentration. När man själv får med problemen att göra, upptäcker man att det inte finns några enkla utvägar. Jag tror att det är en viktig pedagogik som bör spridas. Vad herr Helén sade minns jag inte på mer än en punkt, och den tycker jag nästan var höjden. Här tar jag upp att moderaterna med herr Bohman har viftat med tanken att ta bort indextillägget för folkpensionären. Då går herr Helén upp i talarstolen och säger att det har ringt oroliga folkpensionärer, och då skall jag tala om att det inte blir fråga om att ta bort indextillägget. Herr Helén är så fastknuten i sitt borgerliga samarbete att han inte vågar gå till kritik mot herr Bohman eller angripa moderata samlingspartiet, utan han hänger sig om halsen på mig och ber mig tala om för folkpensionärerna att de kommer att få behålla sitt indextillägg. Det skall jag gärna göra. Så länge vi har en socialdemokratisk regering kan jag garantera att folkpensionärerna kommer att få behålla sitt indextillägg. Herr Bohman har föreslagit att man skall ta bort skatten för folkpensionärer. Visst är det ett konservativt förslag, Det ger ingenting för det stora flertalet folkpensionärer men betydligt mer för de relativt välbeställda. De pengarna kan man använda till att hjälpa de folkpensionärer som har det svårt. När jag begär konkretiseringar av friheten har herr Bohman mycket litet att komma med. Han bestrider att vi har den högsta privata konsumtionen i Europa. Vi ligger ändå avsevärt före sådana länder som Storbritannien, ungefär femton procent före. Amerika ligger före oss, men där är det en ojämnare fördelning. Då skulle herr Bohman komma med ett besparingsområde, och det var bostäderna. Om man tittar på moderaternas motioner ser man att där finns besparingsförslag, men inte på att avskaffa bostadsstyrelser och minska blanketterna och länsbostadsnämnderna. Rationaliseringar är mycket angelägna men de ger inga stora pengar. För övrigt har moderata samlingspartiet aldrig varit intresserat av detta. Vi minns att när man skulle spara 25 miljoner med en enkel rationalisering av statens järnvägar i höstas gick de emot. De ville inte vara med och spara pengar åt skattebetalarna. Det som möjligen kan ge pengar på bostadsområdet är om moderaterna får hållas och höja hyrorna för vanligt folk. För hur skall ni i det här läget finansiera era skattesänkningar? Jo, ni har ett område som ni angriper, och det är bostadsstödet. Det skulle innebära att en vanlig familj kunde få hyreshöjningar, i nyproduktionen, på 1 000 kronor om året lågt räknat. Det är där ni skall ta in pengar. Även era skattesänkningar måste betalas på något sätt, och dem ni tänker på i första hand är barnfamiljerna i de nya bostäderna och i andra hand folkpensionärerna. Det visar att så fort man tvingar er till konkretiseringar så hamnar ni på besparingar som drabbar de svagaste grupperna i samhället, och det är ett väsentligt besked i dag. Angreppet på bostadspolitiken tycker jag trots allt är rätt ohemult. Det har på sju år byggts 720 000 lägenheter i det här landet. Det finns dåliga bostadsområden, det finns dåliga hus, det har säkert begåtts en del fel. Men det är en fullkomligt otrolig prestation av de människor som jobbat i den branschen, de 170 000 byggnadsarbetarna, den industri som fört fram materialet. Vi har byggt bostäder som inget annat land på något sätt kan jämföra sig med vad det gäller att skapa ett nytt bostadsbestånd. Man kunde gott erkänna någon gång från moderaternas sida att människorna i denna bransch tack vare stimulans från samhället gjort en utomordentlig arbetsprestation. Den här idédebatten som vi försökt föra har varit svår, eftersom det varit så svårt att få konkretiseringar, men den har en väsentlig funktion. För den visar en skiljelinje mellan ett solidaritetskrav å ena sidan och kravet å den andra att det skall vara det privata ägandet av mark och kapital m.m. som i första hand skall ge friheten att bestämma. Det är också en skiljelinje när det gäller fördelning i samhället. Hur skall man fördela det vi gemensamt skapar?

Varje annan väg kommer att splittra nationen. Därför menar jag att denna moderata ideologi splittrar nationen. Därför måste vi gå vidare framåt, steg för steg, på reformismens grund, på utjämningens och solidaritetens väg.

Herr talman! Herr Antonsson sade i sitt anförande något om att han talade för egen del och att det inte var representativt för partiet. Jag utgår ifrån att det uttalandet gällde också om hans tankegångar i fråga om utformningen av stödet till de inkomstsvaga grupperna, eftersom vi där gemensamt från folkpartiet och centerpartiet har utarbetat motioner med förslag om på vilket sätt och på vilka vägar vi skall gå fram. Jag skall av den anledningen inte alls kommentera de i och för sig intressanta tankegångar som herr Antonsson på den punkten hade. och arbetslösheten kan nästan få en att tro att det mesta nu har återgått till det normala. Vi vet alla att det inte är så. Arbetslösheten är ännu stor och konjunkturförbättringen dröjer i fjärran. Jag vill uppehålla mig vid några frågor som skulle kunna sammanfattas i arbetslivets villkor. Vad som är mycket oroande är de nya drag som kan utläsas ur arbetslöshetsstatistiken. Man kan snabbt av den finna att många problem inte automatiskt kommer att lösas med en högkonjunktur. Tendensen är att vi håller på att få en konstant arbetslöshet med stort inslag av tjänstemän och s.k. svårplacerad arbetskraft. Antalet arbetslösa tjänstemän har i stort sett tiodubblats på tio år. Den alldeles övervägande delen av dessa kan hänföras till industri och handel. Detta har av naturliga skäl oroat t.ex. TCO, som i skrivelse till regeringen den 29 november bl.a. sagt, att tjänstemän i privat tjänst sedan mitten av 1960-talet mer påtagligt än tidigare har fått kännas vid den strukturrationalisering av svenskt näringsliv som satt in med ökad kraft. Man säger vidare: ”Den särskilda anställningstrygghet, som de flesta tjänstemannagrupper ännu för ett tiotal år sedan kunde påräkna, har successivt minskat. Det gäller i synnerhet inom den enskilda sektorn, men även tjänstemän i offentlig tjänst har fått se sin anställningstrygghet i viss mån beskuren. Det har t.ex. gällt lärare av vissa kategorier i samband med att läroplanerna har förändrats.” Den svårplacerade arbetskraften får naturligtvis större chanser i takt med utbyggnaden av arbetsmarknadspolitiken, men den grupp som av olika skäl måste räknas dit har växt ännu snabbare. Erfarenhetsmässigt vet man att vid en nedläggning en inte obetydlig minoritet av de anställda inte kan beredas ny anställning på den öppna marknaden. En snabbare strukturomvandling leder därför också till att behovet av insatser för dessa grupper ökar. Antalet arbetsvårdssökande som inte kunnat placeras på den öppna marknaden har också minskat markant under senare delen av 1960-talet, trots att kapaciteten har byggts ut. En tredje grupp — lika heterogen som de förra, men med i vissa avseenden andra problem — är kvinnorna. Vi har gjort en del för att höja yrkesverksamhetsgraden hos kvinnorna — och har i inte obetydlig omfattning lyckats. Men nu finns det i ett läge med kärv arbetsmarknad en tendens att betrakta kvinnan i arbetslivet som en värdefull reserv för högkonjunkturstider som med fördel bör återgå till sin spis och sina barn när kärvare tider bryter in. Det är en djupt orättfärdig och mot kvinnan kränkande attityd. Vad kan man då göra åt ett läge med stigande konstant arbetslöshet? En noggrann inventering i företag och förvaltning måste genomföras för att man skall kunna ta reda på vilka arbetsuppgifter som lämpar sig för den svårplacerade arbetskraften. Arbetsförmedlingen måste bli varje arbetssökandes verkliga vän i nöden. Den skall kunna passa ihop arbetstillfälle och arbetssökande. Den kapaciteten har man inte nu. Flera arbetsförmedlare skulle kunna vara rena sparbössorna för samhället — om arbetslöshetstiden kan kortas vänds ju en utbetalning till den arbetslöse till en inbetalning i form av skatt. Men då får man inte vara så statisk att man bara ser till ett budgetår i taget. För att arbetsförmedlingsverksamheten skall fungera smidigt behövs en bättre överblick över vad arbetsmarknaden har att bjuda. Det får inte vara så att det är en ren tillfällighet om man vid den ena arbetsförmedlingen råkar ha reda på att det finns lediga platser vid en annan i ett annat län. Den arbetssökande måste ges möjlighet att mäta sitt kunnande och sin erfarenhet mot alla de chanser som hela arbetsmarknaden vid ett visst tillfälle erbjuder. För att detta skall fungera krävs åtminstone två saker: att resurser ges att bygga upp en interlokal arbetsförmedling och att de företag som använder arbetsförmedlingens tjänster också förbinder sig att dit anmäla alla lediga platser. Nu går många intressanta arbetstillfällen arbetsförmedlingarna förbi. Målet skall vara att förebygga arbetslöshet och korta arbetslöshetstiden. Jag vill i det här sammanhanget djupt beklaga att socialdemokraterna under så många år motarbetat kravet på anställningstrygghet för löntagarna. Den tryggheten hade varit mera värd än en nytillsatt utredning och ett löfte för framtiden. Till arbetet på att förbättra arbetslivets villkor måste också höra att öka de anställdas inflytande på sina egna arbetsplatser. Det är glädjande att regeringen ansett tiden mogen att tillsätta en utredning om § 32, men varför stannar man där? Har inte kommunaloch statsanställda samma rätt att få insyn i sina arbetsgivares beslutsprocesser? Varför vågar man inte, som tidningen Statstjänstemannen har uttryckt det, röra om i sin egen gryta och lägga § 3 och § 2 till utredningsuppdraget? Inte menar väl regeringen att allt är väl beställt på den kanten? Faktum är ju att dessa paragrafer är hårdare än § 32. Lyft på locket tul den grytan också! Kan dessa svåra problem lösas utan upprivande strider? Jag tror det. Bättre anställningstrygghet, bättre arbetsmiljö, bättre insyn behöver inte strida mot näringslivets legitima intresse att driva företagen effektivt och lönsamt. En konstruerad motsatsställning som leder till lägre investeringsvilja och produktionsutbyte har alla nackdel av. Det är en allt större kaka vi behöver att fördela om dessa förbättringar, som vi talar om, skall kunna genomföras. Staten och löntagarna har inte sällan skilda intressen — och man möts och diskuterar dem vid förhandlingsbordet — men inte framställs fördenskull staten som löntagarnas fiende. Företagsamheten och löntagarna kan på samma sätt befinna sig i olika förhandlingspositioner utan att detta behöver leda till ”fiendskap”. Det är i gemensamma ansträngningar som de bästa lösningarna vinns. Alla har också ett mål gemensamt: att öka produktionen och därmed möjligheterna till fullare sysselsättning och bättre inkomstförhållanden. De villkor i arbetslivet som jag här pekat på måste förbättras. Det kan ske genom politiska beslut, men de är också i långa stycken förhandlingsbara frågor. Arbetsmarknadsorganisationernas betydelse kan i detta sammanhang inte överskattas. I vårt komplicerade och genomorganiserade samhälle spelar de fackliga organisationerna en betydande roll, inte minst för stabiliteten i samhället. Det är under sådana förhållanden inte acceptabelt att de oorganiserade kan få direkta fördelar av att de inte deltar solidariskt. Här behöver praxis brytas. Det är inte länge sedan riksdagen beslutade om betydande förändringar av det direkta skattesystemet. Regeringen lovade skattesänkning för två tredjedelar av alla skattebetalare. Men detta löfte har inte hållits. Mot finansministerns innersta önskan har riksdagen beslutat om en skatteutredning. Jag förutsätter att man nu i kanslihuset funderar på direktiven till denna utredning.

Vad saken gäller är ju en kombination av en rad faktorer i den sammanslagna bild som skatteregler och bidragsregler utgör. En enskild inkomsttagare eller en familj upplever ju just denna helhetsbild. Den naturliga frågan för dessa människor är: Vad blir det kvar av en ökad inkomst, vilka blir de familjeekonomiska effekterna av att t.ex. hustrun i en familj återtar sitt förvärvsarbete utanför hemmet, vad blir det kvar av inkomster från ett extraarbete? Det är redan orimligt att enbart den direkta skatten tar 60 kronor av varje ny hundralapp från en helt vanlig inkomsttagare. Tar man sedan med i bilden högre avgifter och mindre bidrag kan nettoeffekterna t.o.m. bli negativa — dvs. det blir inget alls kvar av en inkomstökning eller i extremfallet t.o.m. sämre än före inkomstökningen. Den översyn av skattesystemet som vi begär måste givetvis ta fasta på att skatteoch bidragssystemet hänger samman som en enhet. Vi anser att man med förtur måste se över vilka möjligheter det finns att mildra verkningarna i marginalerna. Även människor i helt vanliga inkomstlägen måste ju få känna att de har någon möjlighet att förbättra sin situation. Vår gamla devis ”det måste löna sig att arbeta” finns säkert i dag som en resignerad suck hos många i det här landet som sliter och jobbar. Genom inflationsskydd i skattesystemet blir det slut med att ta skatt på luft. Skatten blir den riksdagen har beslutat. Ett inflationsskydd i skattesystemet har också en annan effekt som blir allt viktigare, nämligen att det tvingar fram prioriteringar. Vi vet att utrymmet för nya reformer är minst sagt begränsat. Och nya skatter orkar snart ingen tänka på — än mindre bära. Den automatiska kostnadshöjningen i redan etablerad offentlig verksamhet eller i den redan beslutade är så enorm att den slukar den automatiska inkomststegringen. Ja, mer än så. Om ingenting görs åt automatiken är prognoserna oroväckande. Det finns beräkningar som pekar på en genomsnittlig kommunalskatt 1980 av 32 kronor och en genomsnittlig marginalskatt på 78 procent. Ett sådant läge är otänkbart. Trenden måste därför uppfattas som en varningssignal. Enligt min mening måste fältropet bli: död åt automatiken! Men hur? Inflationsskyddet, som jag nyss talade om, är en del. Därigenom är regeringen tvingad att gå till riksdagen och föreslå höjningar av skatten, om regeringen inte förmår skära ner utgifterna. Vi kan inte stå till svars inför väljarna, om vi utan mycket tvingande skäl ytterligare höjer skattetrycket. Den nuvarande ordningen utan inflationsskydd innebär att skatten på luften i lönekuverten används för att ställa ut löften. Det är oansvarigt. Regeringen måste tvingas presentera vilka prioriteringar den vill göra bland allt det som i och för sig kan vara angeläget. Finansministern vägrar att inse värdet av att lyfta blicken något bortom det närmaste budgetårets horisont. Och gör han det någon gång är han inte beredd att välja väg. En långsiktig ekonomisk planering är nämligen den andra metod jag skulle vilja stryka under som botemedel mot spöket ”automatiken”. Att i god tid välja vilka verksamheter och reformer som skall sättas före andra och vilka medel man är beredd att använda för att uppfylla mål och löften som ställs upp är ett effektivt medel att undvika misshushållning. Ett av de viktigaste motiven för en bättre ekonomisk planering är också att driva fram en öppen debatt om anspråk inför framtiden och olika framkomstvägar. Det är möjligt att regeringen är lika rädd för en sådan debatt som för inflationsskyddet. Jag tror annars att man också numera ganska allmänt inser både indexregleringens och den långsiktiga ekonomiska planeringens värde för att tvinga fram bättre, billigare och riktigare hushållning. Herr Sträng brukar möta de besvärliga frågor, som de skattetyngda löntagarna ställer, med att gå till offensiv mot kommunerna. Ja, anfall är bästa försvar. Han hotar kommunerna med att sätta dem under förmyndare, om de inte begränsar utgiftsflödet. Herr Sträng har orsakssambanden klara och domslutet utskrivet: Det är kommunernas fel att svenska folket knorrar, alltså måste jag ryta till så att det blir ordning. Men finansministern glömmer att det framför allt är genom finansministerns egna åtgärder som kommunalskatterna har drivits i höjden. Det är säkert så att regeringen i de interna överläggningarna under det senaste halvåret har sett en tröst i, att när det är dags för val hösten 1973 har vi med all säkerhet betydligt bättre konjunkturer än nu. Då ser människorna ljusare på tillvaron, då kan vi utlova nya reformer, då får oppositionen svårare att kritisera. Men det är tyvärr så att de två typer av problem som jag här har rest — den allt högre strukturella arbetslösheten och automatiken i de offentliga utgifterna som klämmer människorna allt hårdare — kommer inte att lösas automatiskt i en högkonjunktur. Där finns, herr talman, ingen hjälp att påräkna; lösningarna är uteslutande beroende på vår vilja och vår förmåga att gripa oss an problemen trots alla de besvärligheter och ibland också obehag som det kan innebära.

Herr talman! I slutet av årets finansplan säger herr Sträng: ”Vår nation har tillräckligt med kunskap, yrkesskicklighet, arbetsvilja och tro på framtiden för att vi skall ha alla utsikter att försvara vår plats som en av världens högst utvecklade nationer. Vi bör kunna hålla den ställningen också i en tid av allt starkare integrerad världsekonomi och en allt hårdare internationell konkurrens.” Det tål väl att sägas. Men för att det skall komma att rimma med verkligheten fordras det en politik, som till en del skiljer sig från den som regeringen bedriver. Det har sagts här tidigare, och jag tror att det är riktigt, att det för närvarande i vårt land finns en modlöshet, en känsla av att något gått på tok. Man väntar sig inte längre förbättringar, utan man hyser oro för att det skall gå åt andra hållet. Att herr Sträng avslutar finansplanen som han gör, visar att också herr Sträng är medveten om denna nedstämdhet hos allmänheten, som är ett resultat av vad folk själva upplever och kan se. Till ganska stor del beror förändringarna i stämning på saker och ting som ligger utanför partipolitiken. Den sekelgamla utvecklingsläran och dess enkla optimism har försvunnit. Att tekniken innebär faror, t.ex. genom de nya massförstörelsevapen som kan framställas, är någonting som vi länge varit medvetna om och som länge oroat oss. Men vad som inträffat på senare tid är att man fått en känsla av att även det som man hittills upplevt som självklart goda resultat av den tekniska utvecklingen kanske innebär allvarliga risker. Man undrar alltså vart den ekonomiska utvecklingen för oss och vad den innebär för oss på sikt. Sådana frågor pressar sig på. Ställningstagandena i dem går för närvarande långt från partigränserna. Den första generationens miljödebatt befinner vi oss för närvarande mitt i, och den gäller engångsglas, oljehamnar och fabriksrök. Den andra generationens miljödebatt kommer att gälla en omformulering inte av medlen för de mänskliga aktiviteterna utan av själva målen för dem. Men den debatten har ännu inte gjort sitt intåg i politiken.

Det är sådana förhållanden som sysselsätter allmänhetens tankar och som herr Sträng, klok som han är, är starkt medveten om. Men om herr Sträng finner behov av att uttala lugnande ord, herr talman, måste han ändå vara medveten om att det är regeringens ekonomiska politik som till åtminstone en del har förorsakat de bekymmer som för närvarande gör sig gällande. Jag tillhör inte dem som vill kritisera socialdemokraternas politik i alla olika avseenden — socialdemokraterna har gjort många bra saker, det finns anledning att understryka det — men jag tror att det är riktigt att säga att det nu är någonting som har gått på tok med regeringens ekonomiska politik och skapat de förhållanden som stora folkgrupper för närvarande upplever som oroande. Och då gäller det för oss här att fundera ut vad man i stället skulle kunna göra för att styra i en bättre riktning. Om vi börjar med att titta på arbetslösheten kan vi fråga: Vad är det egentligen man kan göra för att minska arbetslösheten utan att samtidigt hamna i en snabb inflation? Den arbetslöshet som vi för närvarande har beror till en del på att konjunkturläget är dåligt, men jag tror att vi också kan se — när vi studerar vad som hänt under det senaste decenniet — att det är något mer än konjunktursvängningar som gör att arbetslösheten är ett mycket pressande problem. Vid varje konjunkturtopp hittills har arbetslösheten legat högre än under den föregående, vid varje konjunkturnedgång har arbetslösheten varit djupare än tidigare. Vad skall man göra åt det? — Jag tror att ett viktigt område för aktivitet härvidlag är att finna inom näringspolitiken. Socialdemokraterna har talat mycket om näringspolitik, och det är bra, men jag tror att det finns ett strategiskt fel i den socialdemokratiska näringspolitiken. En uppgift för näringspolitiken är att mildra verkningarna av de olika omställningar som sker, men regeringen har på något sätt glömt bort att det bästa sättet att mildra verkningarna är att inrikta sig på att söka förhindra en lång rad smärtsamma omställningar. Och det kan man faktiskt förhindra — nämligen genom att inrikta näringspolitiken på att ge bra förutsättningar för de företag och branscher som befinner sig i ett utvecklingsskede där de skulle kunna erbjuda en snabbt ökande sysselsättning. Jag tror att regeringen på något sätt har tappat bort denna mycket enkla sanning i sin näringspolitik. Vad skulle det då i praktiken innebära att se saker och ting på det viset? Till att börja med tror jag, herr talman, att det för regionpolitikens del skulle innebära att man satsade mer på generella ekonomisk-politiska åtgärder — såsom t.ex. att ta bort arbetsgivaravgiften i stödområdet — i stället för att plottra med den ena eller andra insatsen, exempelvis när något statsråd försöker göra sig en rubrik genom att åka runt och droppa en miljon här och en miljon där. Den politiken har inte den framgång som vår regionpolitik måste ha, herr talman, för att vi skall kunna undvika mycket smärtsamma omställningar för alla de människor som lever i de områdena av vårt land. Vad man också måste göra i högre grad än regeringen gör är att ge rimliga förutsättningar för mindre och medelstora företag. Alla undersökningar visar att de mindre och medelstora företagen bär upp mycket mer av den ekonomiska utvecklingen än man vanligen tänker sig, när man ju mest hör talas om Volvo, SKF osv. De mindre och medelstora företagen är utomordentligt betydelsefulla för att vi skall få ett framgångsrikt näringsliv. Men jag tror fortfarande att regeringens inriktning på selektiv politik gör att man ofta tycker att det är så besvärligt att hantera en lång rad av små och medelstora företag att de nästan glöms bort i hanteringen när det gäller investeringsfonder, stöd till lagerproduktion och andra näringspolitiska åtgärder som kan vidtas. Det är en sak till som behövs för att man skall få näringspolitiken mer inriktad på att ge goda förutsättningar för de företag och branscher som kan ge stark ny sysselsättning, nämligen att man visar en större förståelse för industriell forskning och utveckling. Den internationella konkurrensen tvingar ett höglöneland, om detta fortfarande vill vara höglöneland, att ligga långt fram i den tekniska utvecklingen. Jag skall göra ett citat: ”Konkurrenskraft på världsmarknaden är i dagens läge inte enbart en fråga om produktionskostnader. När det gäller högt utvecklade produkter är det i lika eller kanske i ändå högre grad en fråga om teknisk modernitet. Produkter på toppen av teknisk utveckling kan säljas med god framgång, men sackar man efter i denna utveckling blir produkterna snart osäljbara även om produktionskostnaderna är låga.” Jag tycker att detta är mycket kloka ord. De återfinns i Landsorganisationens skrivelse i höstas till regeringen. Det är kloka ord, och det är därför nödvändigt att ta bättre hänsyn till dem i den näringspolitik som bedrivs än man gör för närvarande. Hur lättvindigt socialdemokraterna har tagit på just denna fråga visar sig av de patetiska skriverier och uttalanden som gjordes, när man för ett eller annat år sedan bildade det statliga utvecklingsbolaget, vilket — som kammaren vet från en debatt i höstas — mer eller mindre har havererat, så att Statsföretag AB inte längre vill ha det kvar inom sin domän utan det har placerats tillbaka till industridepartementet. Det finns vittsvepande och underbara formuleringar om vilket härligt bidrag detta bolag skulle komma att ge till den tekniska och ekonomiska utvecklingen. När man tar det så lättvindigt, menar jag att man syndar mot en idé som så väl har formulerats i Landsorganisationens skrivelse, som jag nyss citerade. En näringspolitik, som vill vara inriktad på att skapa goda förutsättningar för sysselsättning i framtiden, måste ta fasta på att ett utbildningsväsende skall ge utbildning till ett mycket stort antal människor. Men det måste också vara en god utbildning. Det får inte bara vara fråga om kvantitet, dvs. att man räknar efter hur många människor som har varit inskrivna vid universitet, utan människorna skall också ha möjlighet att lära sig på topp, så att speciellt inte ett land som Sverige, som avser att ställa sig vid sidan av den övriga europeiska gemenskapen, blir en satellit beroende av teknisk och ekonomisk utveckling på andra håll. Jag tror att här finns en allvarlig fara. En näringspolitik med den inriktning som jag här försöker skissera måste också satsa på att det skall finnas en rimlig tillgång på riskvilligt kapital, pengar som vågar något. Det måste finnas en självfinansiering. Alla undersökningar visar fortfarande att självfinansiering och riskvilliga pengar i ett företag är mycket betydelsefulla för att det verkligen skall bli några investeringar. Jag tror att en förklaring till att industriinvesteringarna har varit så pass dåliga att herr Sträng i finansplanen litet resignerat talar om dem är att det har rått brist på riskvilliga pengar. Investeringsviljan har varit för dålig, och jag skulle, herr talman, vilja göra ett citat till. Det är alltid trevligt när man på annat håll finner stöd för sina egna idéer. ”En väsentlig ökning” — av investeringsviljan alltså — ”som resulterar i en ökad kapacitet erfordras redan till nästa konjunkturuppgång för att vi inte skall tvingas att än en gång på grund av betalningsbalanssvårigheter bryta högkonjunkturens investeringsvilja.” Det är klokt sagt, och det är på nytt Landsorganisationen som säger detta i sin skrivelse till regeringen. Landsorganisationen drar också den helt riktiga slutsatsen att ”ytterligare åtgärder för att på lång sikt stärka industrins investeringsvilja är nödvändiga”. Men det ser vi ingenting av när vi läser herr Strängs finansplan i år. Det menar jag är allvarligt. Regeringen ger inga nya signaler. Jag tror det är riktigt att säga, att regeringen i näringspolitiken har hamnat i en återvändsgränd av förlegat tänkande. Av doktrinära skäl — socialistiska i detta fall — innebär utvecklingsföreställningarna mest att man pillar med en serie förlustbringande statliga företag, som aldrig kommer att bära upp några framsteg, herr kommunikationsminister, för att nu vända sig till den ende närvarande regeringsföreträdaren. Det är av den anledningen som vi kan acceptera Landsorganisationens resonemang ända fram till den slutliga idén att man av pensionärernas pengar i AP-fonderna skall satsa på en form av statlig företagsamhet. Det skulle innebära en allvarlig fara för folkpensionärernas pengar, pengar som vi tidigare i dag har haft anledning att tala om. Det är mycket betydelsefullt att dessa pengar inte schabblas bort i regeringens näringspolitik. Om man skulle följa Landsorganisationens idé fram till dess slutliga förslag, tror jag det skulle komma att föra landets ekonomi ut ur den aska som Landsorganisationen anser att vi nu befinner oss i in i den eld som har förbränt ett antal statliga företag. Som jag sade för en stund sedan tas det i finansplanen inte alls några grepp av den här sorten. Det enda som där nämns är ”undersökningar och utredningar om strategiska industribranscher”. Jag tror, herr talman, att sådana undersökningar inte gör någon fet — mer än möjligen utredaren. Jag anser att det med en så liten satsning på det utvecklingsbara inte är att undra på att regeringens näringspolitik i så hög grad har kommit att inrikta sig på att avveckla i stället för att utveckla. Det är något felaktigt i detta. Det är nämligen då man får en smärtsam omställningsprocess. De omställningar som det så ofta talas om från denna talarstol är betydligt mera kännbara än de skulle behöva vara, på grund av att man i näringspolitiken icke skapar tillräckliga förutsättningar för att omställningarna mera skall ske inom olika företag. Det är därför det i stället blir som herr Bohman angav, nämligen att det i Sverige förekommer jämförelsevis flera konkurser i företagsamheten än i andra länder. — Sådana jämförelser är svåra att göra, men jag antar att det ligger mycket i den i detta fall, och förklaringen ligger i att näringspolitiken är inriktad på att avveckla i stället för att utveckla. Följden blir omflyttningar, omskolningar och omlokaliseringar. Det senast framlagda förslaget, att staten skall lämna driftbidrag till konkursföretag under avveckling, har, herr talman, nästan symboliska övertoner som en karikatyr av hela den ekonomiska politik som bedrivs för närvarande. Bristen på en utvecklande näringspolitik blir desto mera kännbar när regeringens EEC-politik ställer oss utanför ett nära och säkert samarbete med EEC. Regeringens EEC-politik är det mest motsägelsefulla som kan tänkas. Man ställer sig vid sidan av EEC därför att man menar att neutraliteten kräver det, men samtidigt minskar man det svenska försvaret, trots att alla vet att en neutralitet kräver ett starkt försvar. Det är motsägelsefull utrikespolitik att göra så. Regeringen ställer Sverige vid sidan av EEC trots att det försämrar vårt näringspolitiska läge, men man är ändå inte beredd att anpassa sin näringspolitik i en riktning som krävs för att ekonomin skall kunna utvecklas under sådana sämre förhållanden. Jag begär inte att den interpellation om näringspolitiska ändringar som jag framställde i höstas i samband med att vi då hade en EEC-debatt skall besvaras men det hade varit nödvändigt att i den debatten ta upp sådana frågor, vilket icke herr Palme och icke heller herr Feldt var beredd att göra. Och det är lika nödvändigt nu. Är vi medvetna om att ett sådant arrangemang som vi kommer att få här i Sverige icke är tillräckligt — och detta har sagts många gånger också från regeringsbänken — ur ekonomiska och näringspolitiska synvinklar då måste vi väl dra några slutsatser om vad vi kan göra på det ekonomisk-politiska området för att vi under de sämre förutsättningar som då uppstår inte skall råka i marvatten. Det är alltså en motsägelsefullhet på det ekonomisk-politiska planet att regeringen inte gör det. Sedan, herr talman, finns det också en tredje motsägelse. Regeringen ställer Sverige vid sidan av EEC därför att man tror att detta på sikt skulle befrämja vårt oberoende. Samtidigt förefaller det emellertid för närvarande som om man inte var beredd att acceptera en fri debatt om dessa frågor, trots att en fri debatt är det säkraste kännetecknet på att ett land verkligen har ett oberoende. Det är svårt att förstå de tankar som har kommit till uttryck här i dag, exempelvis från herr Palme, då man på något sätt vill göra gällande att det skulle vara odemokratiskt av olika människor — sådana som har andra uppfattningar än de som till en del har kommit till uttryck i riksdagen — att ge uttryck för dessa uppfattningar. Jag förstår inte detta; det innebär för mig ett övergrepp i alla möjliga avseenden att ens antyda sådana tankegångar. Jag har synnerligen svårt att förstå hur man kan göra det. I går ägde en debatt rum i Uppsala. Den handlade i hög grad om EEC och självfallet då också om neutralitetspolitiken. Från denna debatt har jag genom samstämmiga uttalanden fått rapporterat att frågan kom upp om hur det var möjligt för Irland att gå med i EEC utan några speciella förbehåll, trots att Irland är ett neutralt land. Vi skall nu inte ge oss in i någon diskussion om Irland och dess utrikespolitik och göra jämförelser med Sverige, men det anmärkningsvärda är att handelsministern på den frågan i Uppsala försökte svänga sig med att säga att irländarna har sagt att de är beredda att tumma på sin neutralitet. Irländarna skulle dessutom enligt herr Feldt ha antytt att de till och med kunde vara beredda att gå med i NATO. Jag är icke informerad om de diskreta samtalen när regeringsrepresentanter träffar varandra. Jag vet inte om irländske utrikesministern eller någon annan sagt något sådant till herr Feldt. Men jag vet en sak, nämligen att någon sådan deklaration icke har gjorts i officiellt sammanhang från irländsk sida eller av ministerrådet. Då undrar jag hur det är möjligt för ett neutralt lands representant i regeringsställning att stå upp i en offentlig debatt i vårt land och göra sådana uttalanden som ettdera är felaktiga eller också en grov indiskretion. Är detta tillåtet? Regeringens enda representant här i kammaren är nu herr Norling. Låt oss fråga herr Norling: Är det förenligt med er definition av neutralitet och rimligt mellanfolkligt umgänge? Jag har stoppat in huvudet i korridoren där det ”starka samhället” sitter, dvs. regeringsrepresentanterna, jag har stoppat in det i herr Feldts rum för att tala om att jag tänkte ställa denna fråga. Men herr Feldt är inte här. Jag kan inte kräva att han skall vara här även om det är allmänpolitisk debatt i dag, men kanske herr Norling kan ge en kommentar till dessa frågor. Nåväl, det var några synpunkter på hur vi genom näringspolitiken kan ta oss ut ur en typ av återvändsgränd som inneburit att det spritts ett missmod här i landet. En annan återvändsgränd återfinner vi på det skattepolitiska området. Jag tror inte att det är acceptabelt av regeringen att icke vilja inse att också detta är en form av återvändsgränd. Man vet att skatteledan i landet är stor, och man låtsas därför som om det inte sker någon skattehöjning i år, samtidigt som man dock vet att kommunalskatten kommer att höjas ganska kraftigt i genomsnitt och samtidigt som man vet att de statliga skatterna stiger på grund av den inflationsmekanism som många redan talat om i dag. Det innebär att vi i år kommer ytterligare ett steg in i denna skatternas återvändsgränd. En ny skattepolitik måste innebära lägre skattesatser. Och lägre skattesatser, herr talman, kan faktiskt innebära högre skatteinkomster. Det sambandet får man aldrig bortse ifrån när man talar om skattepolitik. Får jag snabbt klargöra detta enkla samband. Om t.ex. Gotland, som har mycket höga kommunalskatter, skulle höja dessa till 40 kronor i stället för nuvarande 28—29, är jag övertygad om att den ekonomiska utvecklingen på Gotland skulle bli avsevärt sämre än den redan för närvarande är. Jag är också övertygad om att den skulle bli så pass dålig, att de skatteinkomster, som kommunerna på Gotland fick, skulle bli lägre än de för närvarande är. När man talar om skattepolitik, är det mycket viktigt att påminna sig det samband som finns mellan skattesats och skatteinkomst. Vad som gäller för en landsdel som Gotland gäller också för landet som helhet. Det tror jag är en enkel sanning. Socialdemokraterna och herr Palme, som befinner sig där borta, har i dag gjort gällande att man behöver de höga skattesatserna för att få mycket stora skatteinkomster åt det allmänna. Men hur är egentligen läget? Ja, visst har det allmänna mycket stora inkomster, men kanske dessa skulle vara ännu större om man hade haft lägre skattesatser och därmed nationalinkomsten i landet varit större än den för närvarande är. Om det hade varit samma tillväxttakt i Sverige som i jämförbara länder under de senaste åren så hade nationalinkomsten i dag varit många miljarder större än den är. Det skulle ha inneburit att också det allmänna skulle ha haft mycket mer pengar i sin hand. Det hade i sin tur inneburit att man hade kunnat sänka en del skattesatser för att ta sig en bit ur återvändsgränden på det skattepolitiska området. Jag tror alltså att den socialdemokratiska högskattepolitiken har motverkat en riktig ekonomisk utveckling och kommit att föra oss in i en återvändsgränd och, herr Palme, på det viset har Er politik blivit reformfientlig. Hade vi haft en bättre ekonomisk utveckling här i landet och därmed större skatteinkomster så hade faktiskt det nuvarande reformstoppet inte varit nödvändigt. Jag tror det är på det viset. Här har talats en del om sparsamhet, och herr Palme har bett om det ena förslaget efter det andra om hur sparsamhet skall kunna visas. Ja, man skulle kunna spara både på det ena och det andra området, och det är självfallet vår uppgift som politiskt parti att anvisa sådana områden. Men Ni måste komma ihåg att de som genom sin ekonomiska politik har tvingats att uppträda på ett sätt som har inneburit väsentliga nedskärningar i de rimliga ambitioner som man borde ha från den offentliga sidan det är socialdemokraterna. Man tvingas för närvarande att lägga fram finansplaner som inte innebär några speciella förbättringar vare sig när det gäller att sänka skatterna, som är en typ av förbättring, eller att öka stödet till de olika grupper som har det svårt. En grupp som har det svårt och som vi har talat om här i dag är folkpensionärerna. Herr Bohman var i den frågan invecklad i en debatt med herr Palme, men det tillhör nu oppositionens arbetsvillkor att man har kort repliktid. Därför har herr Bohman bett mig att bemöta en del av herr Palmes funderingar. Vi vill förvisso icke ta bort det indexskydd som finns i folkpensionssystemet, bl.a. därför att vi är så övertygade om att detta indexskydd i hög grad behövs i Er inflationspolitik. Om det nämligen är snabba prisstegringar — och vi har i genomsnitt haft snabbare prisstegringar här i landet än andra länder under socialdemokratiskt styre — då behövs denna typ av indexskydd. Det är den första och grundläggande synpunkten. Den andra synpunkten är, att om Ni inte gör någonting, t.ex. på det näringspolitiska eller skattepolitiska området för att ta Er ur de olika återvändsgränder som hos svenska folket har skapat en oro och misstämning, så kommer Ni, som jag har sagt, att så småningom antagligen tvingas till en obehaglig typ av politik. Den har redan inletts i år genom det reformstopp som finansminister Sträng har tvingats till och genom de mycket hårda skrivningar som han skickade ut exempelvis till kommunerna om att man inte kan göra den ena eller den andra förbättringen utan snarast det omvända. Det är den andra grundläggande sanningen, herr Palme. Vår vilja när det gäller folkpensionärer och folkpensioner har klart markerats genom olika förslag. Vi har alltså föreslagit skattefrihet för folkpensioner, därför att dessa är en försäkring. Däremot är inte försäkringspremien avdragsgill. I alla andra sådana sammanhang är då heller icke den utfallande försäkringen skattebelagd. Folkpensionen är den enda försäkring där man så att säga beskattar både premien och utfallet. Av denna enkla och rimliga anledning har vi krävt skattefrihet. En annan sak inom skattepolitikens område som vi har påtalat är det helt orimliga i det nuvarande systemet att folkpensionärers extrainkomster beskattas upp till 95 procent. En folkpensionär som tjänar en tusenlapp extra i det vanliga inkomstskiktet 15 000—20 000 kronor får behålla 50 kronor av denna tusenlapp. Vi tycker Er politik är fientlig mot folkpensionärerna. Vidare var det faktiskt moderater som föreslog att man skulle införa ett pensionstillskott till personer som står utanför AP-systemet, och det är bra att det är genomfört. Det markerar vår uppfattning på denna punkt. Skatter behövs för att lösa gemensamma svårigheter, men de skatter vi har för närvarande skapar gemensamma svårigheter. En låginkomsttagare betalar i dag flera tusen kronor i skatt. Om han har 20 000 kronor i inkomst, betalar han i olika skatter ungefär 5 000 kronor. Det är inte att undra på att många människor tvingas söka t.ex. socialhjälp. Vi har tidigare talat om valfrihet. Herr Palme har gjort gällande, att en människa som får socialhjälp har en ökad valfrihet. Ja, han har en ökad ekonomisk frihet jämfört med om han inte hade fått någon peng alls. Men vårt förslag är att man skall göra det lättare och friare för honom genom att inte ha ett sådant skattesystem att han tvingas i väg till denna lucka där han kan kvittera ut socialhjälp. Det kan inte vara någon speciell frihet att tvingas i väg dit för att hämta pengar. När det gäller de genomsnittliga inkomsttagarna vet vi från många debatter — jag tror att fru Nettelbrandt just före mig har tagit upp det också — att skatten på inkomstökningar är grotesk. När man tar hänsyn till skatter, stigande barndaghemsavgifter, fallande bostadstillägg och annat får den genomsnittlige inkomsttagaren i Sverige av en ytterligare intjänad tusenlapp behålla kanske 100 kronor. Jag tror inte att det är ett riktigt skattesystem. Det gör det inte lönande att arbeta. Det har faktiskt blivit så att det i stället lönar sig att vara frånvarande från jobbet. Det finns många olika områden där man kan åstadkomma förbättring ar inom skattepolitiken och där det faktiskt går att spara pengar. Jag tror t.ex. att skolorna har kostat onödigt mycket pengar genom att socialdemokraterna har haft en så virrig planering att kommunerna knappast hunnit få det ena skolhuset färdigt förrän de fått lov att bygga nästa eller åtminstone ändra i det helt nya för att det skall passa in i de nya studieplanerna. Sådant kostar naturligtvis pengar, det gör att det blir dyrare och att vi får högre kommunalskatter. Beträffande utlokaliseringen av de statliga ämbetsverken lade regeringen fram förslag utan att ha något beslutsunderlag. Riksdagen hade inte ett rimligt beslutsunderlag när den röstade. Vi gjorde sannolikt rätt — får vi hoppas — men vi visste inte vad det kostade att vidtaga den ena eller andra åtgärden. Det är en dålig och dyrbar politik. Kommunalskatterna har tvingats i höjden genom en lång rad beslut, som kommunerna bara har haft att foga sig i. Arbetsgivaravgift för kommuner, mervärdeskatt och annat gör att kommunalskatten tvingas i höjden. Detta är en förklaring till de höga kommunalskatterna, och man skall vara medveten om detta när man hör t.ex. herr Sträng säga att det inte är han som höjer skatten utan kommunerna. Det viktigaste exemplet på hur den socialdemokratiska politiken har lett till så kraftiga skatteökningar finns just i det förhållandet att man inte har velat ge de enskilda människorna möjlighet att bygga upp egna tillgångar. Även låginkomsttagare avkrävs så höga skatter att de blir i ännu högre grad låginkomsttagare. På det viset har man gjort människorna ekonomiskt ömtåliga, det har blivit svårt att klara sig, staten har måst träda till för att lösa det ena problemet efter det andra, och dessa lösningar har framtvingat skattehöjningar som i sin tur har gjort det svårare för en hel del människor att klara sig. I det här läget krävs det ett alternativ, och det moderata alternativet finns inom ramen för det som vi kallar ägardemokratin. Man skall göra det möjligt för dem som har mindre och medelstora inkomster — jag understryker detta starkt — att bygga upp egna tillgångar, som gör det lättare för dem att klara sig när vinden börjar blåsa. Det innebär en större valfrihet för en människa att inte genast tvingas i väg för att söka det ena eller andra bidraget. Det är en bättre form av maktdelning att ha en sådan resursuppbyggnad fördelad på de många människorna i stället för att ha allting samlat i t.ex. ett offentligt sparande. Herr Palme sade i sitt anförande, om jag minns rätt, att han tvivlade på privat ägande därför att det gav makt över andra. Det finns säkert sådana exempel, och det är inte bra, till en del kanske det är oundvikligt, men det är i princip inte bra. Men vad vi vill med våra förslag om ägardemokrati är att varje människa skall ha större makt över sig själv, och det måste vara bra, det är såvitt jag förstått det som menas med medbestämmande. Herr Palme glömde också bort en annan sak, nämligen att den oerhörda koncentrationen av ägande till det offentliga har gett herrarna i den starka samhällskorridoren där inne en oerhörd makt över andra. Det är ett ägande som ger makt, och det är ett system som vi tycker är riskabelt. Herr Palme sade också att socialism är en frihetsrörelse. Sedan grälade han på den engelska regeringen, som han påstod var våra kärleksbröder, för det var olika fel på dem. Men då undrade jag, och den frågan låg på mina läppar hela tiden: Skulle herr Palme kunna peka ut ett enda land där socialism i praktiken visat sig vara en frihetsrörelse?

Herr talman! Sysselsättningsläget har spelat en dominerande roll i dagens debatt, och det är väl i och för sig rätt naturligt. Det är ingen som bestrider att arbetslösheten är hög och att den har varit varaktig. Så långt tror jag det råder enighet. Men när det sedan gäller frågan om åtgärder för att åstadkomma en ökad sysselsättning är meningarna nu som tidigare delade; det gäller såväl arten av åtgärder som deras omfattning. För att knyta an till den debatt som förts här tidigare i dag mellan statsministern och partiledarna, kan jag personligen helt ansluta mig till den argumentering och den redovisning som statsministern har lämnat. Den bedömning som har kommit fram i hans anförande och debattinlägg tror jag är helt riktig. Regeringspolitiken har gett resultat även om det har tagit längre tid än man från början hade räknat med. Som stöd för den uppfattningen har jag bl.a. en del siffermaterial som grundar sig på arbetslöshetsräkning inom Byggnadsarbetareförbundet och avser förhållandet nu vid månadsskiftet. Därav framgår att trots den årstid vi nu har, alltså januari månad då arbetslösheten normalt brukar öka rätt mycket, så har den avstannat, och det är praktiskt taget ingen förändring sedan föregående månad. Detta gäller när man ser det rent allmänt. Men det kan också i det här sammanhanget ha sitt intresse att erinra om att de väsentliga förändringarna till det bättre skett just på de orter som centerledaren i sitt debattinlägg närmast var angelägen om. Det gällde landsbygden och skogslänen. I de orterna har de åtgärder som i höstas vidtogs från regeringens sida bidragit till en ökad sysselsättning.

Vad man där kräver är ju en rent reaktionär politik av det snitt som nu förs i England med rätt förödande resultat. Moderaternas förslag innebär att kosta vad det kosta vill så skall man nedrusta de kollektiva insatserna och lämna människorna att, som man säger, stå på egna ben. Jag skall här inte fördjupa mig i idéerna om att avgiftsbelägga en mängd av samhällets tjänster och om att delegera vissa uppgifter till enskilda, som det heter i motionen. I stället vill jag anföra ett par synpunkter på de konsekvenser som enligt min uppfattning moderatförslaget innebär för bostadsbyggandet och naturligtvis också för sysselsättningen. Man föreslår att bostadsbyggandet skall reduceras med 10 procent. 10 procent är ungefär detsamma som 10000 lägenheter och 10 000 lägenheter motsvarar sysselsättning för 4 000—5 000 byggnadsarbetare och minst lika många inom materialindustrin. Vidare vill man avskaffa statens stöd till kommunernas markförvärv, vilket skulle trasa sönder långtidsplaneringen, som ju många har talat varmt för i debatten här i dag och i andra sammanhang. Det skulle sätta ny fart på markspekulationen m.m. Dessutom vill man sänka de statliga lånen till allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. Det skulle innebära att dessa företag skulle behöva göra mycket stora egna kapitalinsatser för att över huvud taget kunna bygga. Men sådana pengar finns helt enkelt inte. Dessa företag är ju självkostnadsföretag. De har inga nedplöjda vinster för att kunna klara följderna av de regler som moderata samlingspartiet nu föreslår. Följden blir helt enkelt den att en mycket stor del av byggandet uteblir. De privata företagen har säkerligen inte vilja — många av dem saknar resurser — att ersätta bortfallet. Vad leder det till? Helt naturligt till arbetslöshet. Sist men inte minst vill de moderata avskaffa systemet med de s.k. paritetslånen. Och eftersom de avvisar tanken på subventioner kan väl slutsatsen inte bli någon annan än att man då accepterar rätt betydande hyreshöjningar i stället. Såvitt jag förstår kommer detta förslag i praktiken att innebära att bostadsproduktionen skulle reduceras rätt väsentligt. Verkningarna på sysselsättningen skulle bli betydande. Ändå har vi hört centerns ledare upprepa sina berömmande ord om moderaternas vilja att stå i främsta linjen när det gäller sysselsättningspolitiken. I själva verket skulle naturligtvis den lättvindighet med vilken de borgerliga ser på sysselsättningen vara särskilt farlig just nu inom byggbranschen, eftersom denna sysselsättningsmässigt befinner sig vid ett vägskäl. Vi står helt enkelt inför ett strukturproblem på byggarbetsmarknaden. Arbetslöshetssiffran vid det senaste månadsskiftet, 16 500, är bara ett av många tecken på detta förhållande. Det är en hög arbetslöshetssiffra, även om vi kan glädja oss åt att den i praktiken inte innebär någon ökning jämfört med vad som redovisades en månad tidigare. Ökningen i arbetslösheten har alltså, som jag sade tidigare, upphört, vilket får skrivas på det s.k. sysselsättningspaketets konto. Men även om arbetslösheten nu måhända börjar sjunka, skall ingen tro att vi därmed är befriade från problem av det här slaget. Svårigheterna på byggarbetsmarknaden är mer djupgående än så. Byggnadsarbetarkåren är helt enkelt för stor, och vad som enligt min uppfattning behövs nu är åtgärder på framför allt två områden. För det första måste en större del av byggandet föras in i själva sysselsättningsplaneringen, för det andra behövs en ordentlig planering av rekryteringen till byggnadsindustrin. Jag har tidigare i debatter om sysselsättningen här i kammaren nämnt att vi i dag bara inom en grupp, nämligen betongfacket, har inte mindre än 38 000 medlemmar som saknar yrkesutbildning, och de har i många fall kommit in i branschen ”bakvägen”. Det är en typ av rekrytering som tyvärr ständigt pågår. Behovet av arbetskraft för byggandet, i den omfattning som detta nu normalt har, har minskat rätt betydligt. Minskningen av antalet arbetstimmar har på ca två år varit av storleksordningen 8—10 procent. Detta beror dels på en reducerad byggnadsvolym, dels på rationaliseringar, som ständigt pågår. Den aktiva byggnadsarbetarkåren har sålunda minskat med ca 10 000 man. Detta ger stöd för kravet på en ökad sysselsättningsberedskap. Som jag tidigare här har givit uttryck åt, finns garantierna för denna i den regeringspolitik som har utformats för byggandet.